Herr talman! Patrik Norinder känner tydligen inte till att miljödepartementet redan har gjort sin översyn och att yttrandet från majoriteten därför är inaktuellt. Av det skälet borde man dra tillbaka det. Det är även av sakskäl ett dåligt yttrande. Jag tycker att det är märkligt att man i en proposition där en ändrad instansordning avseende bilavgaslagen behandlas passar på tillfället att skriva positivt om motioner i vilka det anförs att man vill rucka på de restriktioner som gäller bestämmelser om miljöskadliga utsläpp från bilismen. Vi vill inte på något sätt medverka till att det tillkommer fler bilar i Sverige på vilka dessa skarpa krav på avgasrening inte har ställts. Vi har naturligtvis ansvar för de bilar som importeras till och körs i Sverige. Vad andra länder gör kan ju inte vi påverka här i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag blev litet förvånad när Annika Åhnberg gick upp i talarstolen och sade det hon sade. Nu har det visserligen diskuterats om man är ute och cyklar eller ej när frågan handlar om en bilavgaslag. Jag är förvånad, för det kommer litet olika signaler från vänsterpartiet. Jag hade tillfälle att lyssna på nyheterna på TV i dag. Där visade det sig komma många olika signaler från vänsterpartiet när det gäller EG-frågan. I valrörelsen fick vänsterpartiet, representerat av sin partiledare Lars Werner, svara på frågor om just detta område. Han sade att den sammanlagda skatten bör minska och hanteringen förenklas. Det är väl om något ett argument för att det råder för mycket krångel och byråkrati på det här området. Vidare säger Lars Werner angående importregler, att när det gäller en bil som endast är ett hobbyexemplar, och vars miljöpåverkan är försumbar, kan importförbudet hävas. I dag står Annika Åhnberg här och säger att detta inte går. Vad är det som gäller när vänsterpartiets partiledare svarar, och vad är det som gäller när Annika Åhnberg säger något här i riksdagen?

Herr talman! Förklaringen är mycket enkel. Det är klart att det är bråttom när en ny regering tar över ansvaret för en exploderande arbetslöshetskris skapad av dålig socialdemokratisk ekonomisk politik. Det väsentliga och viktiga är inte antalet förklaringar i olika förslag från regeringen i propositioner, utan det är att någonting händer snabbt för att ta hand om det ni har ställt till med.
Herr talman! Om vi skall ha en diskussion om vem som har ställt till och hur dålig ekonomin är, tror jag att talmannen skulle bli besviken på oss. Jag tänker inte ge mig in i den diskussionen. En stor del av de 50 milj.kr. skall gå till bygdegårdar och inte till Folkets hus. Jag vill understryka att vi socialdemokrater, precis som utskottsmajoriteten, anser att det med hänsyn till arbetsmarknadsläget är mycket viktigt med en tidigareläggning av investeringarna. Tvisten gäller finansieringen. Det hade funnits skäl att redovisa varför man frångår ett enhälligt beslut som har antagits tidigare. större delen av dessa pengar skall användas till investeringar.

Herr talman! Det kan inte vara obekant, inte ens för Ian Wachtmeister, att vi från borgerligt håll har varit mycket kritiska till genomförandet av folkoch bostadsräkningen. Folkpartiet liberalerna sade också nej när beslutet om den fattades i denna kammare. När riksdagen debatterade frågan i våras -- då handlade det om anslagsframställning -- framförde de borgerliga reservanterna uppfattningen att FoB skulle förekomma högst vart tionde år, inte som nu vart femte år. Denna tidsintervall ligger också väl i linje med vad som gäller internationellt. I samma reservation, Ian Wachtmeister, framhölls också att den genomförda folkräkningen var onödig, att den utgjorde ett exempel på överdriven insamling av personliga uppgifter, där den enskildes integritet blev ifrågasatt. Vi är alltså, herr talman, mycket kritiska mot att folk och bostadsräkningen över huvud taget genomfördes. Men att nu, som Ian Wachtmeister tycks föreslå, helt avstyrka de omfördelningar av anslaget som här föreslås, skulle innebära att det arbete som hittills har lagts ned till dryga kostnader, det håller jag med om, har gått helt förlorat. Nu rör det sig nämligen om slutbearbetning av det inkomna materialet. Det handlar alltså inte om att ge SCB några extra pengar, utan om tillstånd att omfördela mellan verksamheter och år. Kommunerna, som har ålagts att samla in materialet, i vissa kommuner under protester, skulle verkligen bli dubbelt snuvade om vi stoppade det fortsatta arbetet med FoB 90. De skulle verkligen, för att använda Ian Wachtmeisters ord, bli blåsta. Först får alltså kommunerna betala bortåt 80 Malmö, som jag kommer ifrån, handlar det om 3 milj.kr. Sedan får man inte ut något av de här miljonerna, inga uppgifter, ingen bearbetad statistik. Det är väl ändå inte rimligt, Ian Ian Wachtmeister sade själv att de ökade kostnaderna har åsamkats på grund av att man inte har fått in uppgifterna. Det krävdes påminnelser, med tryckande av nya blanketter till 550 000 Den civila olydnaden blir i detta fall en extra kostnad, som vi i den här församlingen förhoppningsvis har i åtanke när nästa FoB skall diskuteras. Herr talman! För kammarens kännedom kanske jag kan nämna att 97,5 % har besvarat frågorna, dvs. 6 783 000 personer. 2,5 % har med andra ord inte svarat. Motsvarande siffra för 1985 var 1,2 %. Det största bortfallet fanns i Ian Wachtmeisters hemtrakter, 4,8 % i Stockholms län. I vissa stadsdelar i Stockholms innerstad, måhända där nämnde man bor, är bortfallet ca 10 %. Men det finns mer laglydiga personer. I många komuner ligger svarsfrekvensen på 98--99 %. Herr talman! Denna FoB har kritiserats. Jag har full förståelse för kritiken. Räkningen hade aldrig behövt genomföras. I detta avseende är vi överens. Min entusiasm inför att försvara FoB 90 är alltså ytterst begränsad. Men nu har den genomförts och skall rimligen också slutföras. Jag yrkar därför bifall till hemställan i FiU7, där utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag till omfördelning av medlen.

Herr talman! Eftersom jag tänkte på den här debatten tittade jag särskilt noga på reklaminslagen i gårdagens dokumentärprogram om maffian i TV 3. Jag tittade på den nakna damen som gjorde reklam för något duschmedel, och jag tittade också på reklamen för gymnastiksittdonet Abdominizern och på ett par svala kvinnohänder som omslöt en vacker platt mansmage av en typ som får småfeta medelålders män att känna sig obehagliga till mods. Jag kunde också konstatera att TV 3 bröt mot konventionen om gränsöverskridande television, som stadgar maximalt ett reklaminslag per 45 Jag skulle helst vilja avskaffa all reklam i TV. Ändå har jag med åren blivit mer tveksam till generella reklamförbud, eftersom satelliterna ändå inte kan stängas ute och eftersom våra reklamfria kanaler redan anpassat sig ganska långt till den strömlinjeformning som är den reklamfinansierade TVns kännemärke. Men förslaget som vi nu har framför oss kommer inte att öka mångfalden i etermedia. Särskilt allvarligt är det att man även nu tänker tillåta åsiktsreklam i TV. I en ledare i Dagens Nyheter från den 8 november befarar man att detta innebär att politisk reklam också är på gång i den tredje markkanalen och att detta riskerar att leda till en ytligare valkampanj 1994. Jag ser med bävan fram emot att få se Carl Bildt till häst med blågula fanor i inslag av den typ som Ronald Reagan vann valen på i USA. Eller på att få se den enkle fotbollsgrabben Ingvar lattjande med bollen mitt i sportnyheterna. Men om nu en majoritet driver igenom reklam i TV så vill vi vänsterpartister verka för att så goda förutsättningar som möjligt skapas för den kvarvarande reklamfria TV-n. Det innebär att det måste tas fram pengar till både reklamfria rikskanaler och reklamfria lokalkanaler, som båda måste vara så fristående som någonsin är möjligt från politisk kontroll och penningstarka intressegrupper. En rimlig finanseringskälla skulle kunna vara den av reklamskatteutredningen 1988 föreslagna skatten på reklam i radio och TV. Man måste också underlätta för små idéella föreningar att driva reklamfri lokal-TV, så att inte det sedvanliga lokala etablissemanget tar över alla dessa kanaler. Man kan också befara att nätägarna kommer att försöka lägga alla sorters hinder i vägen för de lokala kanaler som inte kommer att vara lönsamma för dem. Tekniskt kunniga människor har förklarat för mig att man exempelvis kan lägga in oönskade sändarföretag på frekvenser som är mer eller mindre hopplösa att få in i delar av sändningsområdet. Det är av detta skäl som vi föreslår att man skall göra ett tillägg i kabelsändarlagens § 6 med innebörden att nätägarna åläggs att se till att de boende i fastigheter som är anslutna till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt kan ta emot sändningar även vad gäller de lokala reklamfria sändarföretagen. Jag är litet förvånad över att de andra partierna i utskottet inte har velat ta upp denna fråga. Det måttliga intresset för maktkoncentration i media bland framför allt liberaler förvånar också. I en frågedebatt med Thage G Peterson sade kulturminister Friggebo: ''Vi upplever inte ökade koncentrationstendenser när det gäller medierna.'' Detta säger hon efter det att en undersökning av Stig Hadenius och Augustin Erba Odescalchi visat att ägarkoncentrationen inom svensk dagspress ökat under hela 80-talet. Bonniers har ökat stadigt och är nu uppe i 23 % med DN, Expressen och Dagens Industri. Och nu köper storägarna inom pressen och etermedia in sig i varandra. Stenbeck äger exempelvis helt eller delvis den nya markbundna TV kanalen TV 1000, Medviks förlag -- som ger ut tidningen Z -- samt radio Z. Utöver detta kontrollerar han företag i alla TV-led som program och reklamfilmproduktion, kabeldistribution, satellitkommunikation, textning av TV-program, parabolförsäljning m.m. Ett annat exempel med intresse i min egen hemstad: Hjörnegruppen är dagspressens tredje största ägargrupp efter Bonniers och A-pressen och har 8,3 % av dagspressen genom helägande GP, hälftenägande av Idag och del i Sydsvenska Dagbladet. De är också delägare i kommanditbolagen Liberal Dagspress Invest samt Liberala Tidningar, som i sin tur äger en rad lokalt dominerande tidningar i olika delar av landet. GP och de andra stora drakarna ger sig nu in i reklamradiobranschen, och jag ser med oro fram emot den dag då Lars Hjörne styr både pressen, TV I Tyskland och i USA -- som verkligen inte är föregångsland på medieområdet i andra avseenden -- har man lagar som förbjuder ett alltför omfattande ägande av olika sorters massmedia. Lagarna används visserligen sällan, men det finns exempel på att de har används. Det mest kända exemplet är när man förbjöd tidningskungen Rupert Murdoch att äga både tidning och radio i några amerikanska storstäder. Det är glädjande att socialdemokraterna i utskottet har varit positiva till vår motion i denna del. Vi ansluter oss till förslaget att man tillsätter en parlamentarisk beredning för att studera utländska erfarenheter och ge förslag till åtgärder. Det är förvånande att utskottet inte ens har kunnat tillmötesgå denna ganska blygsamma begäran, även om man kanske skall vara litet tacksam för att utskottsmajoriteten säger sig vilja uppmärksamma frågan. Den nya informationsteknologin ger oerhörda möjligheter att fördjupa demokratin och skapa mångfald. Den ger lika oerhörda möjligheter att koncentrera makt och befrämja enfald. Tänk er för innan ni trycker på knapparna, ärade ledamöter. Voteringen skall visserligen äga rum i morgon bitti så ni kanske har hunnit glömma detta, men jag säger det i alla fall.

Herr talman! I mer än 60 år har svenska folket fått höra att det fria ordet i etermedia bara kan garanteras genom statligt etermonopol. Den utveckling mot fria etermedia ute i Europa som påbörjades i slutet av 70-talet har gått Sverige nästan spårlöst förbi. När så plötsligt öststaternas saga var all och vi stod där ensamma med vår mediafilosofi, insåg vi att något måste göras för skams skull. Det blev inte lätt. Alltsedan Olof Palme som kommunikationsminister fann för gott att ta med sig etermediafrågorna till utbildningsdepartementet har politiseringen av Radio/TV varit satt i system. Tänk om motsvarande skulle ha skett med vår fria press! När förre kulturministern hösten 1990 stolt förklarade att vi har den friaste radion i världen överensstämde det självfallet med den socialistiska ideologin som han företrädde. Följdriktigt hade också partisekreterare Bo Toresson tidigare varnat sitt parti för att hamna i en situation där man förlorar kontrollen över massmedia och därmed opinionsbildningen. Dessa uppfattningar har trängt djupt ner i den svenska politikersjälen. Fortfarande kan man höra att frihet för vissa leder till ofrihet för andra. Därmed blir fri Radio/TV ett hot mot den enskilde. Alltför många politiker tror fortfarande att valfrihet uppnås endast genom statliga restriktioner och förbud. Fri radio och TV är för dessa ofta liktydigt med vad som kallas den ''italienska situationen'', dvs. kaos i etern. Att resten av Europa, inkl. våra nordiska grannländer, aldrig varit i närheten av en ''italiensk situation'' spelar ingen roll. Om nu svenska politiker till varje pris måste ha en särskild lag för kabelsändningar, kunde man väl sett sig om i världen för att se hur Radio/TV fungerar där. I utlandet har man lång erfarenhet av fria etermedia -- fria i bemärkelsen att de inte är statskontrollerade och utformade enligt de internationella överenskommelser som också Sverige förpliktat sig att följa. En sådan utblick skulle ha resulterat i en helt annan, om ens någon kabellag alls. Vår ambition att lagstiftningsvägen med censur reglera etablering, programmens innehåll och utformning, finansieringsmöjligheter osv. är unik och dess värre också konventionsvidrig på avgörande punkter. Förklaringen är enkel. Kabellagen är i allt väsentligt en produkt av den förra regeringens socialistiska ideologi. De lättnader i gällande kabellag som gjorts är framtvingade av annan lagstiftning eller ett erkännande av faktiska förhållanden. Så blev t.ex. förbudet mot reklam i egensändningar absurt när det inte längre gick att förbjuda vidaresändning av satellitkanaler. Dessutom har uppenbarligen den brådska med vilken kabellagen hanterats bidragit till allvarliga brister i reformeringen. Att ett så betydelsefullt betänkande presenterades KU-ledamöterna knappt två timmar före utskottets beslut leder ofelbart till att bristfälligheter får passera opåtalade. Lägg därtill att sedvanligt remissförfarande ej förevarit. Således har i lagens förarbeten i sista minuten införts en skrivning ''att programföretagen utan särskild kostnad för själva mottagningen'' skall tillhandahålla viss rundradiosändning. Innebörden av denna till synes oskyldiga formulering visar sig nu kunna medföra kostnader för kabelföretagen på hundratals miljoner kronor, om därmed också avses erforderliga tekniska installationer, vilket man befarat att utskottet kan ha avsett. Att utskottet endast avser programavgift, borde därför klart ha framgått. Förhållandet är en direkt följd av brådska och uteblivet remissförfarande. Berörda intressenter som därför begärde företräde inför KU för att påpeka oklarheter i lagförslaget har inte kunnat beredas tillfälle därtill. Där förbud kan vidmakthållas har man inte givit upp. Lokala kabelsändarföretag som utnyttjar utrymme gratis har belagts med generellt reklamförbud. Detta trots vad som uttalades när yttrandefrihetsgrundlagen antogs. Då förnekades varje tanke på att en borgerlig regering skulle utnyttja möjligheten till generellt reklamförbud. Tre månader senare har man gjort det med sedvanlig förklaring: Man vill vidga yttrandefriheten! Lokala kabelsändarföretag som inte har råd att ens betala för den kanal de använder har väl i rimlighetens namn större behov att få inkomster till sin verksamhet än andra. Ändå drabbas just dessa av generellt reklamförbud. De redan stora tillåts bli större medan de små -- och kanske oppositionella -- skall förbli små. Känns bilden igen från cirkusen runt TV 4? Kabellagens reklambestämmelser går med sina förbud och restriktioner långt utöver vad som stadgas i de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. Det motiveras med att annars kan framtida avvägningar försvåras. Vad då framtida avvägningar! Vågar man inte säga framtida förbud, för det är vad det handlar om? Varje påpekande att reklamförbuden strider mot internationella konventioner avfärdas med att de länge förekommit i vårt land och inte bedöms oförenliga med Europakonventionen. Bedöms av vem? Lagrådet undvek att bedöma just detta. Någon annan torde inte heller ha gjort det! Däremot har man i Grekland helt nyligen tvingats upphäva ett förbud mot reklam i TV för barnleksaker. Inför utsikten att målet skulle dras inför EG-domstolen upphävde den grekiska regeringen rådande förbud. I Sverige tvekar man inte att i stället gå motsatt väg. EGs motivering saknar inte intresse. Genom reklamförbudet försvårades utländsk konkurrens, och de inhemska konsumenternas valmöjligheter drabbades. Dessutom låg den inhemska prisnivån högre än i övriga konkurrentländer, till men för konsumenterna. Kabellagen präglas av en grundmurad ovilja att frigöra etermedia från politisk styrning. I stället för att utgå från hur politikerinflytandet över Radio/TV kan minskas utan att komma i konflikt med lagar och konventioner, har ambitionen varit att inte släppa en millimeter mer makt än nödvändigt -- och inte ens det. För att inskränkningar av yttrandefriheten skall få ske räcker det inte längre att de är godtagbara enligt svensk grundlag. Sverige har förpliktigat sig att de också skall vara ''nödvändiga i ett demokratiskt samhälle''. Skulle emellertid riksdagen för en gångs skull vilja uppfylla detta sistnämnda kriterie blir det inte mycket kvar av kabellagen. Är det kanske denna insikt som föranleder påpekandet att förslaget endast syftar till en temporär lösning av lagstiftningsfrågan? Det låter för bra för att vara sant.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse Björn von der Eschs uppriktiga deklaration att han står för att han vill medverka till att vidga yttrandemöjligheterna och öka mångfalden, att han här i riksdagen uttalar sig för att det skall finnas möjligheter till reklam i närradion. Jag konstaterar att Ylva Annerstedt förutsätter att man nu snabbt tillsätter en parlamentarisk beredning. I linje med det vill jag fråga Björn von der Esch om det också är den uppfattning som moderaterna står för, dvs. om de står fast vid riksdagsbeslutet från i våras. Eftersom Ingvar Svensson nu uppenbarligen på något sätt utnämner sig till företrädare för regeringen i den här frågan i och med att han exkluderar moderaterna i detta sammanhang, är det rimligt att fråga också honom: Står Ingvar Svensson och hans parti för uppfattningen att det nu snabbt skall tillsättas en parlamentarisk beredning? Det är lätt att svara ja eller nej på den frågan.

Herr talman! Vad gäller yttrandefriheten och om man är beredd att slå vakt om och hjälpa kulturtidningar och mindre tidningar, är det självfallet en ekonomisk fråga. Man kan inte stötta varje liten tidning -- det är en total omöjlighet. Ekonomin spelar alltid en roll, men man skall inte försvåra för dem som vill driva någonting. Det är det man gör när man förbjuder just de minsta föreningarna, som närradioföreningar, som har svag ekonomi. Det går kanske litet för långt om vi börjar diskutera lex Bratt. Men man kan bara tänka sig hur det skulle vara om politikerna, vi här, styrde och ställde med annonser i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter. Vi skulle tala om för dem hur stora de skulle vara, vad som fick stå i tidningarna, hur många sidor de fick ha, vilket spridningsområde de fick ha. Det vore helt orimligt. Varför skall vi då göra det just med etermedia? Det är politikerna i Sverige som har detta nästan som ett skräckscenario, att etermedia skall släppas fria.

Herr talman! Nu får det vara nog -- så börjar alltfler uttalanden från de som drabbas av regeringens politik. Citat ur dessa uttalanden kan lyda: ''Den högerledda borgarregeringens politiska offensiv hotar rasera hela välfärdsbygget. I en strid ström produceras det ena arbetarfientliga förslaget efter det andra med försämringar för vanligt folk och favörer för kapitalägare och förmögna. Skattelättnader för kapital, stora förmögenheter och arvsskatt betalas med karensdagar, urholkade arbetsskadeersättningar och infrysta barnbidragshöjningar.'' Man säger att det här inte är någon bra början för den nya starten. Det är en katastrof för högerregeringen. Det är ett av de många uttalanden som kommer från t.ex. den nyvakade fackföreningsrörelsen som har kommit tillbaka med nytt intresse efter en tids insomnande. Det är klart att de protesterar. T.o.m. inom regeringskansliet säger man nu att det måste bli värre innan det kan bli bättre. Den tesen har nu blivit hela regeringens tes. Det är klart att nästan 700 kr. i månaden är en fantastisk summa för de som har det sämst och kanske sliter hårdast i samhället. Jag ser att landets finansminister Anne Wibble i sitt framträdande mer och mer liknar en kvinnlig f.d. premiärminister i Europa -- kylig och okänslig inför människors problem. I det här läget är det oerhört intressant att se på regeringens sammansättning. Per-Ola Eriksson har tagit hand om finansutskottet och skall leda regeringen genom riksdagen. Tycker centern också att det måste bli värre först innan det kan bli bättre? Tror man med sitt långvariga motstånd att den här typen av ökade klyftor kommer att vara det? Var fanns motståndet före valet. Centern angrep t.o.m. socialdemokratin från vänster. Det här är en mycket intressant händelseutveckling. Från vänsterpartiet tror vi inte på fyrpartiregeringens strategi att få fart på Sverige genom sänkta skatter. Det är en från början felaktig inriktning. Vi vet att det kommer att få negativa konsekvenser, inte minst på statens budgetsaldo. Den tydliga inriktningen mot klyftorna kommer inte att leda till entusiasm, arbetsvilja och nya idéer, vilket krävs i hela vårt samhälle för att vi skall stå oss i den internationella konkurrensen. Regeringens analys av orsakerna till den kris vi befinner oss i är egentligen ganska diffus och knapphändig. Man säger att krisen är självförvållad, att det finns strukturella brister, att det har skett försummelser och att vi har produktivitetsproblem. Vi har naturligtvis också konjunkturfenomen, framför allt på de marknader som vi är mest beroende av. Vår ekonomi är extremt exportberoende. Vi får problem i det här landet. Frågan är hur man skall göra framöver. Det är intressant att se vilken väg man väljer och vilka åtgärder man skall vidta. Hur har man förklarat landets problem? Om man tror att det är en kostnadskris skall man naturligtvis pressa ned lönerna och kostnaderna i nivå med omvärlden. Det innebär att sparandeekonomin måste öka och att man måste få bukt med bytesbalansunderskottet. Men om man ser att problemen i den konkurrensutsatta sektorn mer handlar om inlåsningseffekter, dåliga arbetsorganisationer samt otillräcklig utbildning och forskning, blir svaret kanske ett helt annat. Då gäller det vad man skall göra åt detta. Från vänsterpartiet anser vi att vi står inför en nödvändig strukturrationalisering. Devalveringar, skattesänkningar, lönenedpressning och sänkta miljökrav försvårar en omställning av svenskt näringsliv. Vi kan inte göra om de misstag som gjordes på 80-talet, som till stor del har förorsakat dessa strukturproblem. Man kan åtminstone inte välja en väg där man betrakar det här som en kostnadskris om man vill ha full sysselsättning, bra jobb och hyggliga löner i framtiden i vårt land. Enligt vänsterpartiets uppfattning måste den ekonomiska politiken inriktas på att små och stora företag, nya såväl som gamla, hela tiden skall omvandlas och omstöpas till kunskapsintensiva företag. En satsning på kunskapsintensiva verksamheter samt en demokratisk arbetsorganisation kan ge landet en konkurrensförmåga som kan bli unik. Därför krävs en aktiv och medveten näringspolitik, där man kan vidta åtgärder i rätt tid i vad gäller kapital, utbildning och infrastruktur. I ett internationellt perspektiv är det här ett måste, om man tänker på den EG-debatt som förs. Debatten om man skall vara medlem eller icke medlem, ha frihandelsavtal eller i EES-avtal förefaller mig vara något lättsinnig. Oavsett hur vi gör måste det svenska näringslivet i sin helhet ha den unika inriktning som det har haft genom årtioendena, om inte detta land skall bli ett låglöneland med enbart en sammansättningsindustri. Ett modernt näringsliv där kvalitet, kunskap, engagemang och demokratiskt inflytande är det som vi ställer i centrum och konkurrerar med. Vi har naturligtvis produktivitetsproblem. Därför är det intressant att regeringen sätter tillväxten i centrum. Man har sagt att det här är vår allra viktigaste front. I går hade man en debatt om skatter och tillväxt. Om man nu vill ha tillväxt, varför finns det då så vattentäta skott mellan t.ex. den konkurrensutsatta sidan och kommunerna? Om man verkligen vill ha en kunskapshöjning i landet spelar kommunerna en oerhört väsentlig roll. Om man verkligen vill ha fart på produktiviteten i landet är väl det väsentligaste inte åtgärder mot de lönearbetande? Man faller t.ex. undan eller aviserar arbetsrättsutredningar, som är nästan identiska med det som produceras på SAFs kansli och som för övrigt har mycket gemensamt med de tidigare borgerliga förslagen. Avser man att försämra lagen om anställningsskydd? Jag är inte säker på att produktiviteten, engagemanget och inställningen för Sveriges framtid påverkas i rätt riktning om man prioriterar vissa i arbetslivet. Inskränkningarna i strejkrätten betraktas säkert som ett grovt övergrepp, särskilt om man har en arbetsgivare som är gravt oresonlig, tillhandahåller en dålig arbetsmiljö och sköter sin verksamhet mycket dåligt. Om det inte blir ett stopp från regeringens sida kan man dessutom befara att inslagen från England där man t.o.m. ger sig in i fackföreningsrörelsens egen beslutsprocess bli verklighet i Sverige. Då kanske vi t.o.m. får sämre villkor för vår fackföreningsrörelse än vad som gäller i övriga Europa, förutom England. Man begränsar fackliga veton och ger sig hela tiden på den fackliga rörelsen. Är detta, regeringspartierna, vägen till produktiviteten, där man ser till att människor har ett engagemang? Är det vägen att nå någon form av samförstånd i arbetslivet? Vår viktigaste uppgift är att strukturera om svenskt näringsliv så att det blir slagkraftigt. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Hur skall de investeringar som så kraftigt har minskat kunna öka i industrin? Är det genom dessa gåvor, som är det viktigaste? Det är marknaden som skall sköta det här. Ni anvisar vissa infrastrukturinvesteringar. Men vad skall få marknaden att investera i Sverige? Det svarar ni inte på. Ni svarar bara på ett sätt, nämligen genom skattelättnader för kapitalet. Hur har ni egentligen tänkt er det svenska näringslivet framöver? I bakgrunden kanske SAFs recept vilar, eftersom man har fått igenom fyra av dem -- småföretagen, infrastruktur, karensdagar och privata alternativ inom vården. Man har fått sänkta skatter. Nu återstår sänkta arbetsgivaravgifter, dvs. interndevalvering. Är det den vägen som öppnar sig efter nyår? För vänsterpartiets del avvisar vi en sådan väg. Vi vill prioritera full sysselsättning och en rättvis fördelningspolitik. Då räcker det inte med att förlita sig på marknaden. Staten har en viktig funktion när det gäller att fylla, förstärka och vidareutveckla infrastrukturen och utbildningen. Ekonomins tillväxt förutsätter en väl fungerande omsorg. Välfärdspolitiken är inte en belastning, den är en tillgång. Det är lika viktigt att den ekonomiska politiken har som mål en offensiv miljöpolitik, fasta spelregler i energipolitiken och långsiktiga miljösatsningar. Ekonomin måste också vara självständig, oavsett om vi är medlemmar i EG eller står utanför. Vi får absolut inte missgynna tredje världen och bygga de tullmurar som EG har. Vår utgångspunkt för den ekonomiska politiken är att det skall vara rättvisa och jämlika behov som styr produktionen i samhället. Det avgörande är att de arbetande har det inflytande och den makt över produktion och arbetsliv som behövs för att vi skall kunna få en bra produktion, bra produktivitet och ett bra innehåll. Då kan vi få den nödvändiga inriktningen på ekologiska, sociala och mänskliga värden. Sedan är det naturligtvis alldeles riktigt som Allan Larsson säger, att om man skär så mycket till den privata konsumtionen och skär när det gäller byggandet får det negativa effekter på den inhemska marknaden. Vi delar socialdemokratins bedömning på den punkten. Däremot är vi inte överens med socialdemokratin om att man måste ge sig på kommunerna. Vi tror att det är särskilt olyckligt i detta läge att ge sig på kommunerna, som regeringen aviserar att den skall göra. Att i detta konjunkturläge stöpa om kommunerna på det sätt som aviseras kommer att skapa stora sysselsättningsproblem. Detta leder mig till slutsatsen att arbete åt alla inte är något högt prioriterat mål för den borgerliga fyrpartiregeringen. Jag anklagade den gamla socialdemokratiska regeringen för att ta bort detta mål som ett förstahandsmål under de senaste åren i regeringsställning. Här finns det knappt alls. Arbetslösheten ökar. Vi har från vår sida pekat på att man nu äntligen måste sätta folk i arbete. Genomför ROT-programmen på områden som är viktiga för samhället i stället för att låta kontantstödet öka. Det bästa i detta sammanhang är att vårda den bästa resursen, att se till att den har arbete. Även beslutet om barnbidragen, vill jag poängtera, minskar köpkraften och kan näppeligen bidra till att minska arbetslösheten. Det är ganska häpnadsväckande hur man motiverar beslutet. Pengarna skall i stället gå till AMS-stöd, det står klart och tydligt i propositionen. I förfarandet kring barnbidragen hände någonting alldeles nytt. Det första var att vi fick en ny regering i valet, men eftersom Lars Tobisson i går berättade i debatten om interna interiörer i finansutskottet om ett annat ärende, kan man anta att något har hänt något i finansutskottet som måste poängteras. Det gör att regeringsunderlaget kanske nu är helfast. Talet om att vi har ett parti i riksdagen som inte dagtingar med någonting utan går rätlinjigt fram och inte har några skygglappar åt något håll, det är borta. Vi vet att man behövde säga: Det är ni som orsakat räntehöjningen. Då vek de sig om barnbidragen. Det pikanta är att när regeringspartierna, de fyra, skulle ha enskild överläggning, så gick kansliet, soocialdemokraterna och jag ut, men kvar blev Ny Demokrati. Det har ganska länge pågått en debatt om det partiet skulle få vara med vid överläggningarna eller inte. Vi får väl anse att Ny Demokrati numera ingår i regeringsunderlaget, vilket man även kan se av debattordningen. Till allra sist, fru talman, vill jag instämma i den socialdemokratiska reservationen om teletaxor.

Fru talman! Den svenska ekonomin befinner sig i en av efterkrigstidens djupaste långkonjunkturer. Vi läser nästan dagligen om nya varsel och uppsägningar. Arbetslösheten ökar. Industriproduktionen fortsätter att sjunka. Investeringarna minskar och antalet företagskonkurser ökar. Budgetunderskottet för innevarande år beräknas till 50 miljarder kronor. Sammantaget karakteriseras den svenska ekonomin av stagnation och lågkonjunktur. Det är arvet efter socialdemokraternas nio år, ''den tredje vägens politik'' och den tid som kallades att ''Sverige är på rätt väg''. Det allvarliga läget beror till stor del på bristerna i den ekonomiska politik som förts i Sverige under dessa år, med alltför hög inflation. I kombination med internationell lågkonjunktur har den svenska ekonomins nedgång kraftigt förstärkts. Fru talman! Det är nu nödvändigt att det sker en kraftfull omläggning av den ekonomiska politiken för att återge Sverige tillväxt och konkurrenskraft så att sysselsättningen värnas och välfärden tryggas och utvecklas. Som ny ordförande i finansutskottet är jag glad över att det gått att skapa majoritet i utskottet för en ekonomisk politik med denna inriktning. Nu lägger vi grunden för att Sverige skall kunna spela i ekonomins högre divisioner. Den ekonomiska stagnationen måste brytas. Med åtgärderna i tilläggsbudgeten och en skattepolitik för tillväxt gör Sverige nu en nödvändig kursomläggning. Den består av många delar: 1. Genomgripande strukturella förändringar krävs för att stimulera företagande, främst vad gäller de små och medelstora företagen. Det främjar tillväxten i näringslivet och ekonomin. 2. Det behövs en ny och positiv syn på enskilt ägande och för att förändra organisations och utgiftsstrukturen i den offentliga sektorn. Socialförsäkringssystemet måste reformeras. På så sätt läggs grunden för utveckling och framsteg. 3. Sparandet måste stimuleras. Det måste bli lönsamt att arbeta och attraktivt att spara för den enskilde. Det är fördelningspolitiskt viktigt. Alltför länge har det varit fördelaktigare att låna pengar än att spara. Ur fördelningspolitisk synvinkel är det inte acceptabelt att människor måste ställa sitt hopp till att vinna på lotteri eller tips för att kunna öka sitt sparande. Detta har man tvingats leva med under de socialdemokratiska åren. Nu läggs kursen om. Nu skall vi främja sparande och hushållning. 4. Hushållssparande måste gå före det institutionella sparandet. Socialdemokraterna har prioriterat sparandet i kollektiva fonder. Det har bidragit till att öka vårt lands sårbarhet för finansiella kriser. Ett ökat hushållssparande t.ex. i bank får däremot motsatt effekt. Det ökar motståndskraften i det finansiella systemet. 5. Ny och småföretagande måste ges bättre förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Mindre företag har ofta en högre grad av flexibilitet och anpassningsförmåga än stora företag. De ger förutsättningar för att hela Sverige blir levande. Sysselsättning skall kunna skapas över hela landet. 6. Genom lägre skatteuttag skall ny och småföretagandet stimuleras. Tillgången till riskkapital skall underlättas. Ett första steg på detta område skall tas nästa år. Viktigt är också att förbättra möjligheterna till etablering av nya företag genom förenklade regler. En effektiv och fungerande konkurrens skapar också förutsättningar för små och medelstora företag. 7. Inflationen måste varaktigt nedkämpas. Vi kan inte tillåta att den svenska inflationen ligger permanent markant högre än i andra länder, vilket varit fallet under hela 1980-talet. Inte i något fall har en lång period av hög inflation varit förenlig med en ekonomisk tillväxt, rättvis fördelning och social utveckling. Den största negativa omfördelningen som sker är den som följer av för hög inflation. Det vet vi efter att ha sett socialdemokraternas nio år vid makten. De senaste månanderna har vi sett en nedgång i prisökningstakten. Det är glädjande. Inflationstakten bekämpas bl.a. genom en stram finanspolitik. Föreslagna skattesänkningar måste balanseras med minskade utgifter. Det är mitt svar till Allan Larsson på den punkten. 8. Arbetslösheten måste bekämpas. Ett arbete är för de flesta detsamma som ett ''värdigt liv''. Det är av yttersta vikt att vi lindrar effekterna för dem som blivit arbetslösa. Arbetslöshet innebär resursslöseri och mänskligt lidande och får därför inte användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Det har den nya regeringen och den nya riksdagsmajoriteten vid upprepade tillfällen understrukit. Därför måste de som blivit utan arbete erbjudas möjligheter att utnyttja sin tid som friställda med något meningsfyllt, t.ex. utbildning, samtidigt som de aktivt söker nytt arbete. Det gäller för alla de människor som i dag står arbetslösa på grund av industrikriser eller rationalisering. Det gäller såväl anställda vid ASSI, Karlskoga, i Malmö eller varhelst i landet arbetslösheten finns. Huvudinriktningen måste vara att skapa förutsättningar för varaktiga arbetstillfällen. Detta lägger också grunden till en god fördelningspolitik. 9. Investeringar i t.ex. järnvägar och vägar måste öka. Genom att tidigarelägga sådana investeringar kan meningsfulla arbetstillfällen erbjudas. Sådana investeringar har också stor betydelse för tillväxtmöjligheterna i landet. Självfallet måste de regional och miljöpolitiska aspekterna beaktas. När vi formar den framtida infrastrukturen och gör satsningarna på vägar och kommunikationer. Fru talman! Socialdemokraterna har, med något undantag, motsatt sig de skattesänkningar som regeringen föreslagit. Fördelningspolitiska motiv sägs motivera deras ställningstagande och nejsägar-linje. Centern har en hög fördelningspolitisk ambition. Alla måste garanteras en grundtrygghet. Utsatta grupper och regioner måste värnas. En av de viktigaste fördelningspolitiska åtgärderna är att bekämpa arbetslösheten och inflationen samt att långsiktigt lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling. Skattesänkningar för enskilda eller företag kan förefalla orättvisa om de ses isolerat eller i ett kort perspektiv. På längre sikt är de nödvändiga för att skapa en ökad tillväxt och därigenom motverka stigande arbetslöshet. Sänkta skatter och avgifter för mindre företag får långsiktigt positiva återverkningar på sysselsättningen. Det är ett argument som centern och många andra partier använt under årens lopp när de mycket starkt kritiserat förmögenhetsskatten på arbetande kapital, som varit en hämsko för många företag. Regeringens åtgärder har -- i motsats till vad socialdemokraterna påstår -- en fördelningspolitisk profil. Sänkning av momsen på mat, turism och inrikes persontransporter har stor betydelse för det stora flertalet människor. Störst betydelse har det för barnfamiljer, lågavlönade, pensionärer med låg pension och glesbygdens människor. Sänkt skatt på t.ex. mat och inrikes persontransporter kompletterar och balanserar de långsiktigt tillväxtstimulerande åtgärderna för näringslivet. Med eftertryck vill jag betona att den ekonomiska politiken måste inriktas på att nå bestående förbättringar. Vi får inte luras till att bara genomföra åtgärder som på kort sikt ser ut att stärka den svenska ekonomin, men som i grunden inte tar oss ur ekonomisk stagnation. Många av de socialdemokratiska förslagen skulle få den effekten. Jag lyssnade med mycket spänt intresse på Allan Larssons inledningsanförande. Allan Larsson har ibland hyllats för insatser inom bl.a. AMS som hårdhänt rationaliserare och effektiviserare av den delen av den offentliga sektorn. Han har hyllats mindre av väljarna för den ekonomiska politik som förts, eftersom de sade nej i september till den ekonomiska politik Allan Larsson stod för. Efter att ha lyssnat till Allan Larsson i dag är jag beredd att kora honom på ett område: till demagogins och den politiska retorikens banérförare. Hans anförande var i långa stycken fyllt av insinuationer, retorik och mera av den formulering som hör till pamfletternas framsidor. Det, fru talman, ger inte några nya jobb, ingen stabil ekonomi och ingen långsiktig välfärd för svenska folket. Socialdemokraternas reservationer och deras förslag till ekonomisk politik präglas av repriser. Den inslagna vägen från i våras, då socialdemokraterna underströk betydelsen av en stram finanspolitik, återhållsamhet med statliga utgifter och en aktiv inflationsbekämpning, har övergetts. Som oppositionsparti har socialdemokraterna återfallit i en populistisk politik med regleringsekonomi och subventionstänkande. Av gammalt slag. Jag väntar bara på kravet att det nu skulle vara dags för regeringen att öppna akutmottagningen. De vill inte erkänna tidigare misstag och förespråkar nu en politik som skulle äventyra välfärden långsiktigt. De åtgärder som socialdemokraterna föreslår skulle leda till ökade offentliga utgifter, nya regleringar, ökade underskott i såväl bytesbalans som statsbudget och högre inflation och ränta. Socialdemokraternas regleringsiver gör sig påmind på många områden t.ex. när det gäller teletaxorna. Så sent som i våras och i regeringsställning ansåg socialdemokraterna att taxebesluten skulle delegeras till televerket. Nu i opposition anser man att detta är fel och vill att riksdagen skall besluta om televerkets taxesättning. Med andra ord: socialdemokraterna för en politik i regeringsställning och en helt annan i opposition. Fru talman! Med en sådan ombytlighet är det en fördel om man förblir i opposition. Det vore olyckligt om riksdagen ett halvt år efter sitt beslut att delegera taxesättningen till televerket skulle upphäva detta beslut. Statsmakternas beslut om televerkets verksamhet måste vara långsiktiga och inte omprövas efter några månader. I linje med socialdemokraternas förslag om teletaxorna så borde ju riksdagen också fastställa biljettpriserna på SJ eller Operan, Nordbankens olika bankavgifter, domänverkets priser för jaktarrenden och fällavgifter på älg. Är det verkligen vad ni anser? I så fall har ni tagit flera steg tillbaka in i den gamla förlegade regleringsekonomin. Det är väl ändå inte det som menas med socialdemokratins förnyelse? Fru talman! Inför Sveriges tilltänkta inträde i EG är det viktigt att vi försäkrar oss om en ekonomisk politik som bereder väg för vårt EG-medlemskap. Den nyligen beslutade ekonomiska unionen skärper de ekonomiska kraven för inträde. Det är värdefullt att en överenskommelse har träffats mellan EG-länderna vid mötet i Maastricht. Det skapar klarhet i EGs planer för det politiska och monitära samarbetet. Avtalet från Maastricht måste analyseras och värderas noga för Sverige inför de kommande svenska medlemsförhandlingarna. Det är av största vikt att den påbörjade strukturförändringen i svensk ekonomi fullföljs. Det skapar nödvändiga förutsättningar för hög sysselsättning och en välfärd som delas av alla samt att den svenska ekonomiska politiken vinner förtroende i omvärlden inför Sveriges planerade medlemskap i EG. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen med undantag för reservationen nr 16 som jag yrkar bifall till.

Fru talman! P-O Eriksson stoltserar med att hushållen får 3 000 mer i plånboken, och Anne Wibble stoltserar lika glatt med att det blir 8 000 mindre. Nu får ni väl bestämma er. Vad är det som gäller? Inte kan vi tro på uttalanden som görs på det här sättet. P-O Eriksson talar om småföretagen och om den sänkning av förmögenhetsskatten som skett för ungefär var tredje småföretagare. Men hur mycket mer får de betala i ränta bara genom de åtgärder som ni vidtagit i höst och som skapat osäkerhet och drivit upp räntorna? Vem kan ta P-O Eriksson på allvar när han beskriver vårt budgetalternativ på det sätt som skedde nyss här i talarstolen? P-O Eriksson har ju suttit med i finansutskottet och fått del av föredragningarna och redovisningarna av hur det ser ut. Vårt budgetalternativ är starkare för innevarande budgetår, och detsamma gäller helårseffekten framöver. Jag vill uppmana P-O Eriksson att nu här i kammaren säga om det är jag som har rätt när jag gör beskrivningen eller om det är rätt som P-O Eriksson sade nyss. Jag tycker att hederligheten och samarbetet inom utskottet skulle tjäna på om P-O Eriksson kunde ge ett rakt besked och ta avstånd från det påstående som nyss framfördes. Jag vill också att P-O Eriksson skall svara på de frågor som jag ställde: Vad är det för skillnad mellan den politik som ni skall driva och den politik som man har drivit i t.ex. Danmark och Storbritannien när det gäller ekonomi och sysselsättning? Vilken strategi har ni? Är det kontantlinjen eller arbetslinjen som gäller? Och vad är det för mål ni har för arbetslöshetsbekämpningen? Varför skall denna politik lyckas i Sverige, när den inte har gett de effekter som ni påstår att den har gett när den prövats i USA och i Storbritannien och där ekonomerna ger ett entydigt besked? Och varför skall de som har det bäst slippa undan, när ni kommer med den breda svångremmen? Slutligen statsfinanserna: Jag ställde en mycket precis fråga, och jag tänkter upprepa den till de andra företrädarna för borgerligheten, därför att den är mycket viktig just med tanke på finansmarknaderna som ni står nära och som vill veta om in tänker uppfylla det ni har sagt om att ni skall finansiera de skattesänkningar som ni genomför för innevarande budgetår. Kommer ni att lägga förslag som berör innevarande budgetår? När kommer de att läggas fram, och vad är det för karaktär på de åtgärder som skall förstärka statsfinanserna? Ni har sedan oktober försämrat statsfinanserna med 19 miljarder. Nu kan P-O Eriksson börja med att ge ett besked, och så får vi se om jag får ett klart svar där.
Fru talman! Jag skall börja med frågan om räntebördan på småföretagen och kvittera Allan Larsson genom att fråga om han har räknat på hur mycket småföretagen fick betala i ökade räntekostnader under 1989, 1990 och in på 1991 på grund av den ekonomiska politik som Allan Larsson var ansvarig för. Det var betydande belopp som småföretagen tvingades punga ut med därför att den svenska ekonomin inte höll det mått som man kan ställa anspråk på att den bör hålla. Till Allan Larsson vill jag också säga: Skattesänkningar skall finansieras och skattesänkningar finansieras också. Men till skillnad från det som nu sker är det så att under den tid, då Allan Larsson hade ansvar för att fullfölja skattereformen, var den inte finansierad till alla delar. Därför tycker jag att Allan Larsson bör vara litet försiktigare med att tala om finansierade skattesänkningar. Det är klart att arbetslinjen och den fördelningspolitiska linjen skall gälla. Från vårt håll kommer vi också att medverka till att så kommer att ske. Eftersom vi har arbetslinjen som mål i den ekonomiska politiken och inte kontantlinjen, medverkar vi också till att driva näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken så, att vi kan förkorta köerna till arbetslöshetskassorna. Vad värre är: Vi tvingas leva med sviterna efter socialdemokraternas senaste år vid makten. Mycket i den socialdemokratiska politiken är repris. Under en viss tid medverkade socialdemokraterna till byggandet av båtar på lager. Nu verkar det som om man vill bygga bostäder på lager och alltså ha en aktiv byggverksamhet för någonting i framtiden. Men politiken att bygga båtar, med socialdemokraternas medverkan, var inte framgångsrik. Er byggpolitik i dag är inte heller framgångsrik. Jag vill också påminna om hur stora klyftorna blev under de år då socialdemokraterna hade ansvaret. Det var då busslast efter busslast med människor gick från glesbygdsområdena till storstadsområdena. En och annan hamnade nog också på Östermalm. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att den gamla modellen överges i Sovjet, i Sverige skall vi överge den socialdemokratiska modellen och börja bygga något nytt som är beständigt och framgångsrikt.
Fru talman! Jag tycker att det ändå anstår utskottets ordförande att svara på vissa väsentliga frågor. Det är väl inte så, Per-Ola Eriksson, att det är era regeringsbröder som är de främsta förkämparna när det gäller att ta bort momsen på mat. Det gjordes ju ett förvalsarbete, och jag tvivlar verkligen på att Per-Ola Eriksson hade fått igenom någonting, om det inte hade gjorts ett förarbete före valet. Vad är det för politik som den här regringen för?

Det är just de som misslyckas eller som inte kan ta eget ansvar utan måste ställas under stort omvandlingstryck för att investera riktigt som tydligen skall gynnas av Per-Ola Erikssons politik. Vilka nya medel har Per-Ola Eriksson, förutom skattesänkningarna som är det absolut viktigaste framdeles, för att marknaden skall klara problemen? Är det kanske de små och medelstora företagen som skall sköta det här? Har dessa bolag en bättre vilja, eller hur är det? Per-Ola Eriksson sade att skattesänkningarna ger arbete och att regeringen står för arbetslinjen. Vad är det som ger arbete? Innebär nästa steg att även centern kan godkänna en intern devalvering? Eller hur ser man på krisen i Sverige, som jag frågade tidigare. Vad behöver göras? Vilken beredskap har fyrklövern för beredskap för det svenska näringslivet, vad vill man egentligen se för någonting? Man kan ju inte bara tala om forskning och kunskap på en nivå då det gäller hela samhället. Till sist, Per-Ola Eriksson: Har förslagen egentligen någon regionalpolitisk betydelse, eftersom det hela kombineras med ett mycket starkt uttalande för EG-medlemskap? Vi vet ju redan att krafterna i fråga vill gynna de tre starka regionerna i Sverige.

Fru talman! Helt kort till Lars-Ove Hagberg: Momsen på mat sänks vid årsskiftet. Jag är medveten om att även vänsterpartiet har medverkat i förarbetet. Uppspelet i en match kan vara viktigt, men det är ändå viktigare att göra mål. Det var fyrklöverregeringen och den här riksdagen som gjorde mål beträffande momsen på maten, och det är jag glad för. Tyvärr har det dröjt alldeles för länge, men det är bättre sent än aldrig. Genom sänkningen av momsen på mat får vi ett instrument som har en klar och tydlig fördelningspolitisk effekt. Barnfamiljerna, pensionärer med låg pension och låginkomsttagare gynnas. Beträffande småföretagen och skattesänkningarna skall jag faktiskt ge vänsterpartiet en liten eloge. När det gäller skatten på arbetande kapital skiljer sig vänsterpartiet från socialdemokraterna -- om Lars-Ove Hagberg nu kunde lyssna innan han får sina råd från Hans Gustafsson -- på det sättet att vänsterpartiet har haft förståelse för att småföretagens skattebörda under många år har varit en hämsko för dem. Nu sänks skatten på arbetande kapital. Vi tar bort skatter och regler som har varit hämmande för småföretagen. Detta lägger grunden till en ny period av positiv satsning och nyföretagande. Vi minskar regelverket och gör det lättare att etablera företag. Alltför många företagare har klagat över detta -- och det vet både Vad har fyrklövern i beredskap, frågade Lars-Ove Hagberg. Nu har kanske inte Lars-Ove Hagberg varit med i finansutskottet så ofta under de senaste veckorna, men jag kan säga att beredskapen för framtiden ligger i det mycket fina dokument som i dag finns på riksdagens bord, liksom i alla de andra dokument som vi har tagit ställning till under hösten. Lars-Ove Hagberg nämnde Norrland i samband med EG-medlemskapet. Beträffande EG medlemskap tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det är just med tanke på det näringsliv som finns i Norrland, med de viktiga basnäringarna skog, stål och malm med avsättning inom EG området, som ett svenskt medlemskap är oerhört angeläget och betydelsefullt även för denna del av Sverige. Det kommer framtiden att kunna utvisa.